Herr talman! Vi håller på att få allt större problem i ytterligare en bransch, och jag skulle med detta inlägg vilja markera den oro som många människor känner inom detaljhandeln. Situationen är faktiskt ganska ny för handelns folk. Under en lång följd av år har den privata konsumtionen ökat ganska stabilt. Ökade kostnader har kunnat kompenseras genom ökad försäljning. Under 1960-talet ökade försäljningsvolymen med i genomsnitt 3.4 96 per år. År 1971 skedde en nedgång och därefter en viss återhämtning. Genomsnittligt har köpkraften försämrats under 1970-talet. De första sex till sju åren har ökningen legat på ca 1-2 26, men för de senaste månaderna pekar kurvan neråt. Den senaste julförsäljningen, som i de flesta detaljhandelsföretagen svarar för 50-60 96 av hela årets överskott. uppvisade en kraftig minskning, och siffrorna för januari månad är också dystra. Försäljningen låg 5,4 "5 under fjolårets volym. Av intresse i detta sammanhang är också att detaljhandeln över huvud taget tycks förlora marknadsandelar till övrig privat konsumtion. Med andra ord: konsumenten börjar alltmer avstå från oxfilé. Man skjuter upp inköpet av ny finkostym. Man sliter på de gamla möblerna. Man vill i stället kunna fortsätta göra de obligatoriska inköpen av t.ex. sprit, som har blivit mycket dyr, eller för att kunna fortsätta att göra den årliga resan till en badort i ett varmare land. Ett annat mått på den oroande utvecklingen är antalet nedläggningar och konkurser. Andelen av det totala beståndet av t.ex. ivsmedelsbutiker som årligen läggs ned ligger nu på ca 6 26. Antalet arbetstillfällen blir med andra ord allt färre. Av de drygt 350 000 anställda eller sysselsatta inom detalj och partihandeln var 2". arbetslösa under det andra halvåret 1977. Vi skall observera att arbetslösheten i denna näringsgren var större än i verkstadsindustrin. Självfallet måste detaljhandeln anpassa sig till den nya situationen och skaffa sig handlingsberedskap för eventuell fortsatt stagnation. Det är nödvändigt att konstruktivt ägna sig åt självprövning. För en vecka sedan gjorde Köpmannaförbundets verkställande direktör Per Schierbeck detta på Handelns dag, till vilken riksdagens ledamöter var inbjudna. Olyckligtvis var det få av ledamöterna som hade tillfälle att delta, eftersom riksdagen var sammanträdesfri. Dämpa etableringslättsinnet, sade Köpmannaförbundets verkställande direktör. Inköpsställena har blivit för många och för stora, och butiksmiljöerna har blivit för påkostade, fortsatte han. Ansvaret för denna utveckling vilar självfallet på handeln, men inte enbart på handeln, menade Per Schierbeck, även kommunalmännen har viss del av ansvaret när man vill etablera det ena köpcentret efter det andra. Vidare måste detaljhandeln ytterligare studera kostnadsutvecklingen, påpekade talesmannen för köpmännen. Både arbetskrafts och lokalkostnaderna har ökat i en takt som tillsammans med försäljningsomsättningens negativa utveckling har skapat lönsamhetsproblem. De som arbetar inom detaljhandeln vill självfallet ha samma ersättning för utfört arbete som man får i andra näringsgrenar. Jag vill personligen säga att jag vet att de som arbetar i de fackliga förbundens medlemsled — alltså inte de i den fackliga toppen — upplever situationen som mycket oroande. Man kan inte blunda för att arbetskraftskostnaderna måste vägas mot tryggheten i jobbet.

Men jag kan inte låta bli att ändå som en kommentar understryka att ansvaret för denna stora höjning delas av alla. Det är inte enbart arbetstagarnas fel eller enbart arbetsgivarnas fel, utan det är två parter som har kommit överens och alltså får dela ansvaret.

Låt mig få passa på och uttala förhoppningen att vad som hände på det statliga avtalsområdet 1974 måtte utgöra en engångsföreteelse. Löneutrymmet inom den offentliga sektorn måste anpassas till den ekonomiska tillväxten, till vad vi kan producera och till vad vi kan sälja på utlandsmarknaden. Vi får inte glömma bort att löntagaren it.ex. Uddeholm eller i ett detaljhandelsföretag, som hotas av friställning och nästan dagligen är med och diskuterar rationaliseringar och besparingar, undrar litet grand över den fortsatta Finansdebatt Finansdebatt expansionen inom den offentliga sektorn. Man måste förstå att löntagaren inom den enskilda sektorn, tillika skattebetalare, med irritation tar del av det påstådda slöseriet inom offentlig förvaltning — eller den mentalitet som jag själv har fått del av från ett statligt verk och som kan uttryckas med följande ord: Vad spelar det för roll vilka gardiner vi bestämmer oss för, det är ju skattebetalarna som betalar! Jag vet inte hur utbredd den mentaliteten är att den förekommer förklarar representanter för statliga verk. För att återgå till personalkostnadsutvecklingen skall jag bara påminna om att kostnadsökningarna var ca 20 ?5 under 1976 och 9-10 "ä under 1977. Vi vet alt de i dagarna pågående avtalsförhandlingarna pekar mot en kostnadshöjning på nära 10 ”..

Att detta inte minst gäller detaljhandeln står klan. På Handelns dag pekades också på problemen med sortimentsökningarna under senare år inom detaljhandeln och på vad ett alltför rikhaltigt sortiment kostar när köpkraften minskar. Självfallet skall det här problemet inte lösas lagstiftningsvägen. Sådana signaler har ju hörts tidigare — de hördes från den förra regeringen. Nej, här måste självsanering till! Både under den förra Handelns dag, år 1977, och i år pekades på problemen med det katastrofalt höga svinnet inom handeln — 2-3 96 av omsättningen. Som exempel nämndes att det i en livsmedelshall med en omsättning på 25 milj.kr. under 1976 försvann varor för 800 000 kr. ur butiken eller 2 700 kr. per dag. Allt detta var inte stölder, men man beräknar att kanske hälften var det. Detta kan belysas på ett annat sätt: för att täcka förlusten då en chokladkaka stjäls, t.ex. i varuhuset här intill, krävs det att man säljer ytterligare 19 chokladkakor. Herr talman! Jag har inte berört alla faktorer som påverkar handelns ekonomiska problem — jag går exempelvis förbi kapitalproblemen — men jag har i den ekonomiska debatten velat markera att krisen i svensk ekonomi håller på att få allvarliga konsekvenser inom handeln. Självfallet görs stora ansträngningar för att i möjligaste mån lösa problemen inom handeln och utan samhälleligt stöd. Men kammarens ledamöter är inte omedvetna om att det i förra veckan framfördes önskemål om särskilda stimulansåtgärder, exempelvis om att tillfälligt sänka momsen. Så skedde ju 1974. som vi minns. Om det kan ske även nu, och om det kan få liknande positiva effekter som då, är svårt att bedöma. Handelsministern ansåg på Handelns dag i förra veckan att det var tveksamt om det skulle kunna få lika positiva effekter i dag och om det över huvud taget var nödvändigt. Jag skall begränsa mig till att vänta och se. I varje fall tror jag det är utomordenligt viktigt att vi följer utvecklingen inom detaljhandeln med stor uppmärksamhet.
Herr talman! Alf Wennerfors sade att han känner sig oroad över den minskade konsumtionen när han här presenterade siffror för januari, som är helt riktiga. Talar då inte detta för att man måste sträva efter bevarande av köpkraften för större delen av konsumenterna? I en tidning kunde vii går läsa att i ett bostadsområde i Stockholm —i Tensta — hade 30 26 av dem som hade arbete en årsinkomst på mindre än 30 000 kr. 30 000 kr. ger inget köpkraftsöverskott! Det har talats mycket om arbetskraftskostnaderna såsom en orsak till den ekonomiska krisen, men detta är ju långt ifrån en regel för de olika människorna i samhället. Alf Wennerfors talade också om den offentliga sektorn, som han sade också måste vara restriktiv i lönehänseende. Men Kommunalarbetareförbundet, som jag själv tillhör, är det förbund som har det största antalet lågavlönade. Där finns det heller inget köpkraftsöverskott. Måste man då inte i den här lönerörelsen se till att man åtminstone bevarar det köpkraftsunderlag som man förut har haft? Men det tycks inte moderaterna vara överens med oss om.
Herr talman! Fru Nordlander undrar om inte situationen för konsumenterna i dag talar för att vi skulle vidta särskilda stimulansåtgärder. Som jag har sagt i mitt inlägg finns det krav på det från olika håll. Men jag har också sagt — och jag säger det nu igen — att det kanske är för tidigt att göra den bedömningen i dag. Jag slutade mitt anförande med att säga att vi i fortsättningen får se vad utvecklingen för med sig.

Herr talman! Vad jag ville peka på, när jag var inne på frågan om arbetskraftskostnaderna, var att vi som arbetar inom detaljhandeln upplever som positivt att vi får samma löneökningar som man får inom alla andra näringsgrenar. Men när vi märker att detta påverkar vår trygghet på både kort och lång sikt, då undrar vi om det är värt att få en stor löneförhöjning i avtalsuppgörelsen. Finansdebatt Finansdebatt

Herr talman! Jag vill börja med att knyta an till en fråga som Olof Palme ställde till industriminister Åsling — en mycket viktig fråga för Norrbotten. Nu finns ju ingen av herrarna här i kammaren. Förmodligen sitter de och tittar i var sin spegel. Frågan gällde: Hur blir det i Karlsborg? Får industrin de begärda 500 miljonerna? Den frågan blev ju hängande i luften, och jag tycker att det är ganska oanständigt. Redan våren 1977 besökte herr Åslings statssekreterare Gunnar Söder Norrbotten, och han sade i Norrbottensradion att klarsignal för utbyggnad skulle komma inom kort. Det beskedet har inte kommit. De anställda hålls fortfarande på halster. ASSI säger att det handlar om industrins vara eller icke vara. Den regering som lovade att skapa 400000 nya jobb har alltså skändligen svikit sina löften i valet. Man kan ju undra över om det i dag uteblivna beskedet om satsningen på Karlsborg är ett tecken på att Gunnar Söders löfte från våren 1977 är på väg att svikas. Ett hederligt besked till de anställda vore betydligt bättre än det här undanglidande spelet. Denna debatt skall hålla sig kring den ekonomiska politiken, och det är sannerligen inget glädjeämne. Vi har att debattera ett budgetförslag som slår hårt mot arbetarklassen. Där finns inget utrymme för sociala reformer — tvärtom spolar man eller försämrar redan genomförda reformer. Den borgerliga regeringens budskap är sparsamhet och återhållsamhet, men maningarna och åtgärderna är enkelriktade. De rika och besuttna behöver inte dra in några hål i svångremmen. När vi hör statsminister Fälldin lägga ut texten lyssnar vi i medvetande om att rösten är Fälldins. men att innehållet i budskapet har varit i Boh mans säck innan det kom i Fälldins påse. Eller för att tala med Bibelns ord: ”Händerna äro Esaus, men rösten är Jakobs.” Bohman är Nicolins och Wallenbergs man, och detta faktum präglar regeringspolitiken. Från de borgerligas tribuner talas det om sparsamhet och minskad konsumtion, men de menar inte alla, och det gäller inte alla. De menar arbetarklassen. Det är arbetets kvinnor och män, barnfamiljerna och pensionärerna som skall dra in på staten. Att hyrorna höjs och att priserna stiger — vad spelar det för roll för de rika och förmögna? De lever lika gott som förr. Men arbetarhemmens finansministrar får nu vända på varje krona. Sanningen är att man håller på att ta köttet och smöret från arbetarhemmens bord. Om skeppsredaren si eller direktören så vill flyga till Cannes eller Paris över en helg för att roa sig, så kommer de att göra det också i fortsättningen. Men för vanligt folk blir det att ransonera utflykterna även till den cgna sommarstugan, om en sådan finns. De 15 familjernas folk kommer att investera i lyxvillor eHer i lyxbåtar — som ju Bohman rekommenderar — eller i lönsamma obickt i andra länder där arbetskraften är billigare och profiten ännu högre. För kapitalistklassen är det aldrig dåliga tider. Den s.k. konsumtionsdäm pande politiken drabbar dem som redan har det svårt. Verkningarna är redan uppenbara. Man ser det när man går ut och handlar. Man ser det när hyran skall betalas. Bohmans svångremspolitik får i vardagslivet sin illustration. Den politikens syfte är att krisens bördor skall bäras av arbetarklassen — inte av de skikt som har kammat hem de enorma vinsterna under efterkrigstidens goda konjunkturår. Bär det sig inte —-ja, då hotar man med att lägga ner eller också gör man det —- enskilda fabriker eller hela branscher. Att tusentals arbetare varje vecka ställs utan jobb är ett problem som de kapitalägande tar med en klackspark. Nya insatser — nya vinster på annat håll. Så fungerar kapitalismen. Det är en märklig finanspolitik som regeringen förordar. I finansutskottets betänkande heter det att tillgängligt resursutrymme reserveras för högt prioriterade ändamål. Men det är en märklig prioritering och en underlig sparsamhet som vi finner i årets budgetförslag. Man sparar 3 milj.kr. på att dra in de tidigare fria vitamindropparna till spädbarnen, men man föreslår att militärkostnaderna höjs med 1 678 milj.kr. till nära 14 miljarder kronor på ett enda år. Miljarder rullar till storfinansen och det militärindustriella komplexet, men till arbetarklassen riktas beskedet: Vi måste spara på statens utgifter, ni måste dra in på er privata konsumtion. Det är ett sorgligt och ett groteskt skådespel. Arbetarpartiet kommunisterna har i motion 284 föreslagit att riksdagen beslutar om ett totalt och effektivt prisstopp. Vi vänder oss med all kraft mot den borgerliga idén att krisen skall lösas genom åtgärder för att minska de breda massornas köpkraft. Krisen kan bara lösas genom åtgärder riktade mot kapitalets ekonomiska diktatur över landets viktiga industriresurser och naturtillgångar. Ekonomiministern räknar med att priserna skall höjas med 9 96 underåret. Med den lössläppthet som nu finns på det ekonomiska området har man all anledning att befara att de verkliga prishöjningarna blir långt större. Förra året förutspåddes en prisökning på 6 26. Resultatet blev som bekant mer än det dubbla. Takten i prishöjningarna under årets första månad är också illavarslande. Av pris och kartellnämndens rapport för januari månad framgår att den allmänna prisnivån i konsumentledet stigit med 2.1 2. Priserna på dagligvaror har stigit med i genomsnitt 2,7 26 och priserna på livsmedel med 3 4. På viktiga baslivsmedel — mjölk, ost, kött, fläsk och charkuterier — steg priserna med 6.2 26. Utvecklingen på det här området är förskräckande. För den borgerliga regeringen är den däremot en glädjekälla. Dess målsättning är att dimpa den privata köpkraften. Dvs. att pressa ner levnadsstandarden. Det har man också framgångsrikt lyckats med. För svensk arbetarklass gäller det att slå tillbaka den borgerliga regeringens standardsänkningspolitik. En av de viktigaste åtgärderna i försvaret av arbetarklassens standard är införandet av ett totalt och effektivt prisstopp. I motionen 284 föreslår arbetarpartiet kommunisterna införandet av ett allmänt och totalt prisstopp. Utskottet hänvisar till att sådana krav tidigare Finansdebatt Finansdebatt ”Utskottet kan inte se att utvecklingen på prisområdet ger anledning till en ändrad inställning i frågan.” Det är märkligt. Jag vill fråga utskottets talesman hur stora prisökningarna måste vara innan finansutskottet anser att det är dags för prisstopp. Lyssna på folkopinionen. Där anser man att det räcker med höjningar. Jag ber att få yrka bifall till vår motion nr 284 om införandet av allmänt och totalt prisstopp. Jag vill göra detsamma när det gäller motionen 927 om återgång till lågräntepolitiken därför att den hör till samma problemkomplex. Jag vill också passa på att säga att vi inte kan acceptera en av de väsentliga motiveringar som används för den s.k. konsumtionsdämpande politiken, nämligen att den skulle befrämja expansion och sysselsättning. Tvärtom befrämjas arbetslösheten genom de konsumtionsdämpande åtgärderna. Vi har i en annan motion, 1977/78:310. som behandlas i det här betänkandet, krävt att riksdagen skall uttala sig mot en statlig styrning av lönepolitiken i form av s.k. samhällskontrakt eller liknande. Utskottets borgerliga majoritet skriver följande: ”Utskottet anser det för sin del olämpligt att riksdagen genom ett uttalande av föreslagen art fullständigt binder staten och arbetsmarknadens parter, varför motionsyrkandet avstyrks.” Detta ställningstagande från den borgerliga majoriteten är inte förvånande. Däremot tycker jag att det är mera förvånande med den överslätande attityd som kommer till uttryck i den socialdemokratiska reservationen i det stycke där vår motion behandlas.

Vi ger i motionen exempel därpå. Dit hör bl.a. TT:s nyårsintervju med budgetministern, där det klart framgick att hans strävan är att aktualisera en statligt reglerad inkomstpolitik. I februari publicerade borgerliga ekonomer en rapport från konjunkturrådet. Den rapporten mynnade ut i förslag om ett ”samhällskontrakt” mellan stat, näringsliv och löntagare. Vid årsskiftet inbjöd industriminister Åsling i största hemlighet löntagarorganisationerna till överläggningar om en samordning av löner, priser och skatter för att "förbättra industrins konkurrenskraft”. De stora löntagarorganisationerna LO och TCO tackade nej och LO-chefen kommenterade Åslings inbjudan på följande sätt i en intervju som cirkulerade i flera s-tidningar: ”Det är uppenbart av inbjudan att industriministern ville få till stånd inkomstpolitiska överläggningar. Men vi har ju från LO-håll redan tidigare visat oss kallsinniga till sådana diskussioner när Bohman och Mundebo kom med sina uttalanden.” Mot den bakgrunden tycker jag det är märkligt att de socialdemokratiska reservanterna inte yrkade bifall till vår motion. Det hade rimmat bättre med LO-chefens avvisande hållning. Det står helt klart att den borgerliga regeringen, trots finansplanens brasklappar, eftersträvar en statligt reglerad inkomstpolitik. Lika klart är att en sådan politik är rena rama giftet för svensk arbetarklass. Jag ber alltså att få yrka bifall till motionen 310. Jag kan slutligen, herr talman, inte underlåta att göra några reflexioner med anledning av den borgerliga belåtenheten med sysselsättningen. I utskottets betänkande heter det: ”Sverige har genom att utnyttja den rikhaltiga arsenal av arbetsmarknadspolitiska medel som under åren utvecklats i vårt land hittills lyckats med att hålla uppe sysselsättningen samt hålla nere arbetslösheten på en internationellt sett låg nivå.” ”Lyckats hålla uppe sysselsättningen”! Det låter som ett blodigt hån för den som kommer från ett län där 20 26 av arbetskraften nu är ställd utanför den normala arbetsmarknaden. Och tänk vilken glädje för alla arbetslösa att det finns kapitalistiska länder där arbetslösheten är högre! Vi hari dagens läge, trots alla typer av konstgjord andning, 110 000 officiellt registrerade som arbetslösa. Räknar man i dag ihop de registrerade arbetslösa med dem som går i beredskapsjobb och omskolning och andra därutöver som vill ha ett arbete men inte kan få det, så uppgår det verkliga antalet till minst 400 000. Arbetslösheten är i stor utsträckning en följd av att de kapitalägande föredrar att investera utomlands. LO-tidningen presenterade nyligen en tabell som visar att utlandsinvesteringarna har ökat från 1,5 miljarder 1971 till 3,5 miljarder 1976. Ut ur landet flödar nu det kapital som skulle behövas för att skapa sysselsättning i Norrbotten, i Göteborg och andra krisdrabbade delar av vårt land. Det är en utmanande och allvarlig utveckling vi bevittnar. I Sverige gör regeringen och massmedia allt för att framställa den kapitalistiska krisen med dess arbetslöshet, prisstegringar och inflation som något ödesbundet, som en allomfattande företeelse som man inte kan göra något åt. som vi människor bara har att snällt finna oss i — i väntan på bättre tider. Men de vet bättre. Prominenta företrädare för den borgerliga regeringen, både Staffan Burenstam Linder och industriminister Åsling, har besökt delar av den värld som inte har drabbats av samma kris — de socialistiska länderna. Där garanteras människorna den mänskliga rättigheten att ha ett arbete, där är prisnivån stabil, där grasserar inte inflationen. De problem som nu plågar svensk arbetarklass är framkallade av det kapitalistiska systemet. Det ger en enorm makt åt en handfull mycket rika människor att bestämma över produktionen, om företag skall leva eller dö, om folk skall ha jobb eller gå arbetslösa, om svenska pengar skall investeras här eller i Brasilien. Det handlar alltså om makten och ägandet. Olof Palme kritiserade Gösta Bohman för att han inte var i kammaren. Nyss lämnade Olof Palme en intressant redogörelse för löntagarfonderna. Det hade naturligtvis varit bra om Olof Palme funnits i kammaren för att lyssna Finansdebatt Finansdebatt inte bara på den borgerliga regeringens synpunkter utan också på andras. Jag vill anknyta till den debatten.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 Nöjer man sig nu alltså med ökat inflytande i stället för samhällets och löntagarnas makt och ägande? Det är en intressant fråga att ställa, om den arbetsgrupp som framlagt det här förslaget under det senaste året har samlat andra erfarenheter än de som Meidner byggde sitt förslag på. Man kan också fråga: I vilket avseende är det här förslaget bättre för arbetarklassen än det förslag om löntagarfonder som LO-kongressen antog? För allt fler människor står det klart att de problem som alstras av kapitalismen inte kan lösas av kapitalismen. Ingen, inte ens den borgerliga regeringens företrädare eller varmaste supportrar, kan tata om hur man inom detta systems ramar skall kunna göra slut på arbetslösheten, stoppa inflationen och åstadkomma trygghet och utveckling. Den framlagda finansplanen är en studie i kapitalistisk cynism för att trygga de kapitalägandes intressen, men den uttrycker också stor hjälplöshet när det gäller lösandet av samhällets problem på sikt.

Herr talman! Finansutskottets betänkande är ingen uppbygglig läsning. Det kanske allvarligaste — och det har, tycker jag. alltför litet uppmärksammats — står att läsa på s. 36, där utskottet som sin uppfattning slår fast att man måste ”räkna med minskad sysselsättning inom industrin under år 1978”. Tyvärr går inte utskottet — och för den delen inte heller reservanterna — in på någon djupare analys av den problematik som döljs bakom denna korta mening. Hos bådadera tycks det saknas ett klart näringspolitiskt perspektiv på den ekonomiska politiken. Varför finns det då ännu ingen klar näringspolitik i Sverige? Det första svaret är uppenbart: därför att det aldrig funnits någon. Socialdemokratins upphaussade näringspolitiska offensiv i slutet av 1960-talet födde inte mycket mer än en råtta. Sverige har under 44 års ”socialistiskt” välde fört en ”medvetet "kapitalistisk" näringspolitik”, skriver t.ex. K. H. Pettersson, verksam i industridepartementet under den socialdemokratiska tiden, i en artikel i Affärsvärlden. Han har naturligtvis helt rätt. Då är det inte särskilt konstigt att den första icke-socialistiska regeringen i modern tid tvekar och hissnar inför de uppenbara krav på ökad samordning av näringslivet som helhet som verkligheten varje dag ställer. En annan förklaring till den obefintliga näringspolitiken kan vara bristande verklighetsanalys. Fortfarande genomsyras såväl majoritet som minoritet i finansutskottet av antydningar om att krisen är en tillfällighet, en ovanligt segsliten konjunkturkris. På många andra håll är det numera en ganska allmän insikt att det som pågår inte är en tillfällighet utan en strukturkris. När Pehr Gyllenhammar talade inför inbjudna riksdagsledamöter i oktober 1977 sade han bl.a.: "Vi har vant oss vid högkonjunkturer då allt och alla sköljs med. Då lager töms och då även produkter utan någon större lyskraft kan avsättas. Jag tror att framtidens högkonjunkturer blir selektiva.

Som jag ser det är det främst tre grundläggande förhållanden: 1. Utlandskonkurrensen har blivit av en helt ny karaktär. Nya länder kan göra samma saker som vi lika bra, lika snabbt. Men fortfarande släpar de sociala systemen där efter. Därför blir konkurrensläget snett, de dyra svenska produkterna har svårt att hävda sig. Samtidigt har vårt eget utlandsberoende ökat. Vår utrikeshandel ökar, allt fler svenska produkter blir alltmer beroende av utländska insatsvaror. Sammanlänkningen av världsproduktionen fortskrider, eller med andra ord: Den svenska frihandelspolitiken börjar ge resultat. Vore man elak kunde man säga: Frihandelspolitiken har öppnat dörrarna för våra konkurrenter, biståndspolitiken har gett dem medel att slå ihjäl oss. Sverige är naturligtvis bara en liten marginell kugge i hela denna utveckling. Den skulle ha skett också oss förutan. Men det är onekligen ett problem att vårt utlandsberoende ökar samtidigt som utlandskonkurrensen skärps. 2. Industriell expansion är inte längre sysselsättningsskapande. Kulmen nåddes 1965 med 1 089 000 sysselsatta i industrin, dvs. 29.3 4 av den totala sysselsättningen. 1977 var motsvarande siffror 1 005 000 eller 24,3 4. Trenden är klart nedåtgående oberoende av konjunktursvängningar. Det är nog ingen som på allvar vågar hävda i dag att en högkonjunktur varaktigt skulle kunna ändra på detta mönster. Från olika håll kommer i stället rapporter som förutspår fortsatt nedgång i industrisysselsättningen — t.ex. från statens industriverk som tror på en minskning med 85 000 industrijobb fram till 1982 — också i branscher där man förutsätter en ökning av produktionen. Ett exempel är trävarubranschen, som beräknas öka produktionen med 4.2 26 per år men tappa 8 500 anställda av totalt 76 000. Ett annat exempel är massa och pappersindustrin som förutsätts öka produktionen med 2,5 24 per år men tappa 1500 anställda av 60 000. Orsakerna till Finansdebatt in Finansdebatt utvecklingen är inte svåra att finna. Rationalisering, effektivisering och liknande begrepp har i stor utsträckning sedan länge varit liktydiga med minskning av antalet människor i arbete per produktionsenhet. Historiskt har ökning av den materiella standarden länge åstadkommits genom minskning av antalet arbetande inom befintlig produktion, varigenom överskottet av arbetskraft kunnat överföras i nya produktionsgrenar,t.ex. övergången från jordbruks till industrisamhälle, Många politiker skissar en lösning på de akuta problemen efter samma klassiska modell: Genom ökad produktivitet inom industrin skapas ett överskott som kan slussas till den offentliga sektorn, som därigenom kan anställa överskottsarbetskraften. I och för sig har vi haft just den utvecklingen. Men frågan är: Kan den fortsätta? Jag tvivlar. Teoretiskt är det delvis en tilltalande kalkyl. Den offentliga sektorns personalbehov är ju så gott som oändligt, t.ex. för att klara kraven på åldringsvård och barntillsyn. Men det finns ett överföringsproblem som blir alltmer akut och olösligt. När övergången från jordbruk till industri skedde var det fråga om en överföring av arbetskraft. Men det krävdes inte att jordbrukarna dessutom skulle vara så effektiva att de skulle kunna betala industriarbetarnas löner. Något åt det hållet är det emellertid man nu kräver att industrin skall göra för den offentliga sektorns anställda. De får ju inte sina löner via en marknad —- huvuddelen finansieras genom skatter. Det behövs alltså med nuvarande modell ett ständigt ökat skatteuttag. Samtidigt är alla medvetna om att det skapar väldiga problem. Trots mångåriga skatteutredningar finns det fortfarande bara tre skatteformer som ger statskassan ett väsentligt tillskott: inkomstskatter, arbetsgivaravgifter och moms. Alla håller på att nå en sorts mättnadsgräns. Inkomstskatterna har en sådan nivå att varje regering måste hejda deras ökning. Ändå är skattemoralen låg och småfifflet vanligt; alltför många finner det privatekonomiskt lönsammare att ”skatteplanera” än att jobba produktivt. Arbetsgivaravgifterna har påskyndat minskningen av mänsklig arbetskraft inom industrin och dessutom medverkat till den försämrade konkurrenssituationen. Det finns ingen möjlighet att gå vidare med dem, särskilt inte om man på allvar vill få till stånd ökad industrisysselsättning. Momsen är skatteutredningarnas kärleksbarn. Och visst kan man höja den en hel del till. Men varje regering måste kraftigt urholka sina egna momshöjningar genom att ”kompensera” de s.k. svaga grupperna: pensionärer och barnfamiljer. Och dessa grupper utgör nu tillsammans ca 5,3 av våra 8,2 miljoner invånare. Nettot av momshöjningarna måste därför bli begränsat. Slutsats: Vi kan inte fortsätta med nuvarande modell för att skapa sysselsättning särskilt länge till. 3. Vilever nu i ett som Sven Rydenfelt uttryckte det ”depsamhälle”. Folk med idéer och initiativkraft känner sig åsidosatta. Alltför många inriktar sig på sin privata sektor i stället för att medverka i samhällelig produktion och socialt liv. Det är inget tvivel om att Sven Rydenfelt har rätt i sin beskrivning. Spelar det då någon roll? Är det inte bara reaktionära småföretagare som gastar? Jo, ibland är det kanske det. Men ändå spelar utvecklingen en roll. Löntagarna har fått oerhört stärkta positioner. Men samtidigt ligger i allt väsentligt initiativmakten kvar hos företagarna. Det är en motsättning som i längden blir orimlig. Sammanfattningsvis: Vårt utlandsberoende ökar samtidigt som utlandskonkurrensen blir hårdare. För att klara det försöker vi gynna exportindustrin och stimulera dess effektivisering. Industriarbetskraften minskar då naturligen. Vi för över arbetskraft till den skattefinansierade offentliga sektorn. Skatteuttaget måste öka, varpå kompensationskraven ökar från dem som drabbas av de olika skatterna. Karuseilen rullar allt snabbare. Samtidigt har vi överfört en betydande det av beslutsmakten tll löntagarna, men den strategiskt viktiga /initiativmakten ligger i stort sett orubbad kvar hos kapitalägare och företagare, som känner sig trängda och allt oftare utnyttjar sin makt till initiativ för att inte ta något initiativ utan springa till staten i stället, vilket gör att de initiativlösa premieras och att de initiativrika känner sig ännu mer trängda. Ja, enbart som en karikatyr lär inte denna bild kunna viftas bort. Finns det då någon utväg? Jag skall inte skissera ett stort näringspolitiskt program men peka på några grundproblem. Ett grundproblem är avståndet mellan initiativmakt och beslutsmakt. Det avståndet måste minska. Ett sätt är att utveckla löntagarinflytandet, framför allt i de större företagen. Det kan ske på många sätt, bl.a. genom någon form av löntagarfonder. Men det kan inte gälla hela näringslivet. Det finns också en sektor, där man kanske bör förskjuta maktbalansen åt andra hållet, t.ex. i de mindre företag som står och faller med en ”initiativtagare”. Ett annat grundproblem är den solidariska lönepolitiken — svensk ekonomisk debatts heliga ko. I grund och botten är den oförenlig med lokalt löntagarinflytande. Dess ursprungliga målsättning var ju att påskynda strukturrationaliseringen. I en tid då andra hänsyn med rätta gäller är det ganska märkligt att nästan alla debattörer betraktar det som självklart att samma jobb skall ge samma lön helt oberoende av övriga regionala, sociala och samhällsekonomiska aspekter. Det betyder bl.a. att man inte ger löntagare makt att bestämma att de hellre bevarar sitt företag och sin livsmiljö till lägre lön än skaffar sig likalön till priset av väldiga omflyttningar, stor miljöförsämring och betydande kapitalförstörelse. Ett tredje problem, som sällan berörs, är kvaliteten på företagsledare. Nog är det märkligt att staten pytsar ut miljon och miljardbelopp till företag, som leds av folk som just dokumenterat sin oförmåga att med nya metoder och idéer klara av svårigheter, utan att ställa krav på företagsledningens sammansättning och funktion. En ny näringspolitik, som bl.a. upphäver motsättningen mellan beslutsoch initiativmakt i företagen, ruckar på den solidariska lönepolitiken, gynnar idéer och initiativkraft, skulle naturligtvis kollidera med en hel del invanda föreställningar. Framför allt skulle den kräva en mer genomtänkt helhetssyn på näringspolitiken. Nu är — enligt industribilagan till budgetpropositionen — "förslag till riktlinjer för näringspolitiken i ett längre perspektiv” utlovat till Finansdebatt Finansdebatt un oc våren 1979. Det är sannerligen på tiden. Den hittillsvarande s.k. näringspolitiken påminner mig om ett uttalande av den numera avlidne egyptiske ledaren Nasser, som en gång uttryckte sin strategi så här: ”Jag agerar inte. Jag reagerar.” En sådan strategi kan naturligtvis hålla en tid och föra sin utövare till stora framgångar. Men på lång sikt innebär det ju att man alltid ligger ett steg efter omgivningen och att ens handlingsramar bestäms av motspelaren. Slutet kan då inte gärna bli annat än det som drabbade Nasser: platt fall när motspelarna agerar så snabbt och hårt att man ligger där utslagen innan man hunnit reagera. Må såväl landet och folket som dess valda regering bevaras från ett sådant öde.

Herr talman! Efter att i över 20 år ha varit med om att inleda ekonomiska debatter är det litet av nyhetens behag för mig att avsluta denna debatt. Men jag vill gör det närmast därför att jag har ett behov av att kommentera en del inslag i gårdagens diskussion.

I den mån man med siffror försöker staga upp den där argumentationen har det varit en ytterst ofullständig och av fromma önskningar präglad sifferexercis. Det vore fel att låta den stå oemotsagd i kammarens protokoll, och det är därför, herr talman, jag vill komplettera på eu par punkter. Vad den gamla regeringen lyckades med under hela 1970-talet fram t.o.m. 1976 var att hålla den svenska industrins investeringsaktivitet på plussidan. Självfallet varierade investeringstakten. För 1973 redovisas en uppgång med nära 10 26. Under 1976 hade den dämpats till ca I 6, men under varje år kunde vi tillgodoräkna oss en investeringsökning —-i inflationsrensade siffror, dvs. i fasta värden. Det vittnar i sin tur om att under den gamla regeringens tillvaro trodde den svenska industrin och företagsamheten fortfarande på framtiden. Det uppseendeväckande är nu att detta i grunden har förändrats under 1977 och förmodligen även under 1978. En industriinvesteringsnedgång med 13 96 under 1977 är uppseendeväckande och till ytterlighet alarmerande. Tyvärr visar utvecklingen under 1978, som vi nu kan bedöma den och enligt herr Bohmans finansplan, samma dystra prognos. Att tappa en tredjedel av industrins investeringsinsatser på två år — de två år som den borgerliga regeringen har ryktat sitt värv — är ett resultat som i den motsatta situationen, dvs. om det skulle ha hänt under en socialdemokratisk regering, skulle ha väckt ett enormt uppseende. Hur skulle en debatt i kammaren ha gått på dessa premisser?

I fråga om handelsbalansen och bytesbalansen hade vi visserligen negativa tal under 1974, 1975 och 1976, men de negativa talen förstärktes alldeles påtagligt under 1977 och kommer förmodligen att göra det även under 1978. Utifrån detta enkla konstaterande mobiliserar nu regeringens talesmän en alldeles överväldigande argumentation för att bevisa att den dystra situationen under 1977 och innevarande år egentligen inte är någonting annat än den logiska följden av vad som hände från 19701. o. m. 1976. Det är en i hög grad, som jag ser det, skröplig argumentation. Den politik den socialdemokratiska regeringen förde fram till regeringsskiftet, det må nu gälla lagerinvesteringen eller hanteringen av det svenska näringslivet över huvud taget, hade ju i allt väsentligt enighet i kammaren bakom sig. Oppositionens särprägel kännetecknades av att man år efter år och naturligtvis av valpolitiska syften ville driva en mera lösaktig finanspolitik, med längre gående skattesänkningar och en rad andra överbud av skilda slag. Efter regeringsskiftet präglades regeringens och oppositionens skilda attityder av att oppositionen inför perspektivet av en ständigt stegrad utlandsupplåning och en snabbt ökande inflationsutveckling hade velat strama åt på det finanspolitiska området för att stämma i den här utvecklingen. Skiljaktigheten mellan regeringens och oppositionens politik framträder därutöver i att oppositionen ville skaffa pengar för en investeringsexpansion, som vi betraktar som erforderlig, medan regeringen delar ut sina gåvor av allmän, generell karaktär både där det behövs och där det inte behövs. Jag tror att den enklaste lösningen på den i varje ekonomisk debatt förda diskussionen om fördelningen av skuldbördan för den urusla och pinsamma situation där vi är i dag vore att omgående och när som helst fråga det svenska folket: Hur var det att leva och existera under en socialdemokratisk regering? Hur är det att leva och existera under en borgerlig regering? Jag är rätt säker på att det svenska folket är tilräckligt omdömesgillt för att kunna dra slutsatserna. De talar inte till den borgerliga regeringens favör. Jag vill också korrigera en del av gårdagens, som jag betraktar, ovederhäftiga inlägg från en rad av regeringens försvarsadvokater. Jag vill framför allt Finansdebatt Finansdebatt 60 här vända mig till ett par av regeringens direkta representanter, herrar Gösta Bohman och Nils Åsling. Just nu spelar man på temat att vi tack vare den hemmalagade inflationen, där elementen i allt väsentligt var momshöjningar och punktskattehöjningar och dubbla devalveringar, nu har skaffat oss — hör och häpna — goda och lyckobringande förutsättningar för att marschera framåt! Låt mig allvarligt varna för denna optimism, även om jag traditionellt inte tillhör pessimisternas skara. Även om väl — vilket vi kan hoppas på — en viss förbättring i den internationella efterfrågan så småningom skall visa sig, så är det för tidigt att utifrån något slags faktiskt underlag i dag blåsa trumpetfanfarer. De senaste rapporter vi har i fråga om leveransvärdet för hela den svenska industrin, och det är för december månad 1977, visar 4 ". högre värde i löpande priser — märk väl löpande priser — än för ett år sedan. Det betyderatt vi i fasta priser och i volym skulle ligga 9 96 lägre. Jag låter här som ett allmänt antagande den officiella indexsiffran vara representativ för vad jag här talar om när jag säger löpande priser.

Jag vore tacksam om ni fick rätt i era förhoppningar, men i rättvisans intresse bör det understrykas att i dag finns det inget sakligt underlag för vad ni säger. Vi läser dessutom i dagstidningarna att det brittiska konjunkturinstitutets senaste rapport, bl.a. mycket stort uppslaget i Svenska Dagbladet i dag, säger ifrån att någon uppgång före 1980 finns det ingen anledning att räkna med. Jag vill också ta upp frågan om herr Bohmans beskyllningar att socialdemokratin inte visar det personliga kuraget att gå ut och förklara att de svenska löntagarna har för höga löner. Det är här inte fråga om vare sig politiskt kurage eller mod att tala om obehagliga ting — det är helt enkelt fråga om att hålla sig till sanningen. Den här frågan skall bedömas efter den övertygelse man kommer fram till, när man funderar igenom problemen, och jag tvekar inte att säga att hela denna diskussion om det höga svenska kostnadsläget, som i herr Bohmans sinnevärld är liktydigt med det svenska löneläget, är behäftad med enorma överdrifter, osakligheter och felaktigheter. Här har man låtit de speciellt utsatta näringarna bli något slags riktrote för näringslivet i övrigt. Naturligtvis är förhållandet annorlunda. De svenska gruvarbetarnas löner är höga, men den enda förklaringen till problemen är att det är svårt att sälja malm överallt i världen. Det beror på den svaga efterfrågan inom järnhanteringen när det gäller fartygstonnage, material för byggnation och järnhanteringens produkter över huvud taget. Jag har sagt det tidigare och jag kan upprepa det nu: Den svarta arbetskraften i Nimbagruvan i Afrika ställs inför samma avskedshot som arbetarna i Kiruna och Malmberget, och ingen kan göra gällande att det beträffande Nimbagruvan är något speciellt löneläge som föranleder problemen. Oberoende av löneskillnaderna möter man den här situationen. Problemen i den svenska järn och stålindustrin har också sin internationella förklaringsgrund. Jag skulle tro att stålarbetarna i England harlöner som i stort sett går upp till hälften av de svenska stålarbetarnas löner, men jag vet att situationen är lika svår för dem som för de svenska stålarbetarna och att arbetslöshetsriskerna är exakt lika stora. Ekonomin för den engelska stålhanteringen är precis lika dålig som för den svenska stålindustrin. Till detta finns andra förklaringsgrunder, som jag utvecklat tidigare och som jag inte skall ta upp tiden med vid detta tillfälle. Några lönereduktioner räddar inte dessa näringar — det är andra ingripanden som är nödvändiga. De anställda inom tekoindustrin kan inte räddas, även om de arbetar för väsentligt lägre löner än vad de gör i dag, så länge vår tekoindustri skall fritt konkurrera med den tredje världens beklädnadsindustri, där barnarbetskraften avlönas med uppenbara svältlöner och där företagen icke belastas med några sociala utfästelser. De svenska varvsarbetarnas problem är inget problem om de specifikt höga lönerna i Sverige. En delegation från Metalls avdelning i Göteborg har nyligen haft tillfälle att se på de japanska varvens förhållanden. Delegationen har nu avgettlen rapport som jag med stort intresse läst och där man kallt konstaterar att det skiljer icke så påtagligt i lönehänseende mellan de japanska och de svenska varvsarbetarna. Man kan således här presentera den svenska industrins problem som de speciellt utsatta näringarnas problem, och det är inte unikt för vårt land. Där är situationen densamma för en rad nationer. Vi kan vända på det hela och konstatera att stora företag inom den svenska verkstadsindustrin —låt mig bara som hastigast erinra om L M Ericsson, Alfa Laval, Electrolux, Sandvik, Saab-Scania och Volvo — kommer, trots de svenska verkstadsarbetarnas löner, att redovisa goda vinster för 1977, i en del fall bättre än för 1976. Så var det både före och efter devalveringen. När det gäller skogsindustrin och den enorma tekniska och maskinella utveckling som ligger bakom vår massa och papperstillverkning och även bakom de moderna sågverken spelar inte lönerna den rollen att man här kan börja tala om svårigheterna för näringarna ecxportmässigt. Svårigheterna för skogsindustrin i vårt land delas av den finska skogsindustrin, där lönerna är betydligt lägre. Noggranna undersökningar ger vid handen att löneposten för skogsindustrin i vårt land kontra de stora konkurrenterna Canada, USA och Finland inte i något avseende är ett problem för oss. Gentemot Canada och USA har Sverige dessutom favören av lägre transportkostnader när det gäller marknaderna i Europa. Svårigheten att konkurrera på området beror helt och hållet på priserna på råvaran. Det tycks nu glädjande nog ha gått upp för de svenska råvaruproducenterna, att vill man ha avsättning för sin råvara, är man tvingad att korrigera ett tidigare tillämpat överpris. Jag betraktar det som ett rätt välgörande inslag i den här debatten att råvaruproducenterna för att Finansdebatt Finansdebatt värna om sina egna industrier nu själva tvingas göra den erfarenheten. Det anfördes under gårdagen, jag tror det var av herr Hermansson, att en av Globusinstitutet i Hamburg gjord undersökning visar att vi under fjolåret låg på sjunde plats vid en bedömning av de relativa lönekostnaderna inom OECD. Före oss låg Västtyskland, Norge, Belgien, Danmark, Holland och Schweiz. Efter oss låg USA, Österrike, Frankrike, Italien, Japan och England. Vad som inte framgick under gårdagens debatt var att den här avstämningen som redovisades daterar sig från halvårsskiftet 1977, dvs. månadsskiftet junijuli, och före den sista devalveringen. Därefter kom i augusti den tioprocentiga nedskrivningen av den svenska kronan. Följaktligen har vi väl nu logiskt hastigt och lustigt hamnat väsentligt längre ned i den relativa lönetabellen. Vi märker det också i en snabbt avtagande intern efterfrågan, vilket framhållits i ett par tidigare inlägg. Och det visar sig i en kraftig nedgång i handelns volymomsättning, som börjar aktualisera sysselsättningsproblem även inom de från utlandsmarknaden helt skyddade hemmanäringarna. Våra problem då det gäller vissa näringar och vår sysselsättning har inget med lönerna att göra. Oavsett löneläget har industrierna i dag problem, men våra industrier inte mer än motsvarande industrier i andra länder. På den senaste tiden har vi också, herr talman, rätt ofta fått oss till livs en annan intressant redovisning, nämligen en redovisning för hur vi slås ut på den internationella marknaden. Svenska arbetsgivareföreningen har kommit med en rapport som är värd att läsa. Rapporten bygger på en undersökning av exportutvecklingen för de 15 viktigaste industrinationerna. Man arbetar här med exportvärdemarknadsandelar och ser efter vilket värde i exporten som resp. 15 länder har i det totala handelsutbytet och hur detta värde har utvecklat sig. Svenska arbetsgivareföreningen konstaterar att dessa beräkningar tidigare alltid har gjorts med utgångspunkt i volymandelar, men SAF slår fast att denna volyvmberäkning bygger på skattningar av olika slag och att resultaten är mycket osäkra. Om man i stället ser på exportvärdena, visar det sig att Sveriges procentuella andel av de 15 ländernas samlade exportvärde var praktiskt taget konstant under 1970-talet fram t.o.m. 1976. Beräkningsperioden omfattar de fyra åren 1973-1976. Det var först under 1977 som den svenska exportandelen värdemässigt och påtagligt började sjunka. Vad jag här anfört ställer den tidigare förda debatten i en helt annan och mera nyanserad dager, och det är bl.a. en verifikation på att devalveringens s.k. välsignelsebringande frukter på intet sätt är bevisade. Varje devalvering för som ett ofrånkomligt faktum med sig en cskalering i fråga om inflation och prisstegring. Varje kursförändring innebär i et läge där nationen — såväl nationen som sådan som dess enskilda företagare — har dragit på sig utlandsskulder. en snabb stegring av denna skultdbörda. Vi läser i verksamhetsberättelsen för Svenska Varv att devalveringen ökade företagets internationella skuldbörda och företagets förlust med 600 milj.kr. Motsvarande siffra för Statsföretag är för fjolåret 300 miljoner och för Stockholms kommun närmare 100 miljoner. Jag kunde fortsätta att spalta upp redovisningen på stat. kommuner och enskilda industriföretagare, allt Vi vet att nedskrivningen ökar vår skuldbörda med 20 96, som är den samlade devalveringseffekten. Man kan då fråga sig: Är det utan vidare säkert all den svenska industrin har möjligheter att kamma in dessa miljarder som en vinst av devalveringarna? Jag tillåter mig att i hög grad tvivla på detta. Vad vi vet är att vi lägger stora bördor på framtiden och på dem som skall betala vår skuldsättning. Vad det framför allt finns anledning att ställa sig kritisk inför är följande fakta. Till dags dato har devalveringarna icke förbättrat vare sig vår handeisbalans eller vår bytesbalans. Däremot har de ökat vår skuldbörda och därmed också försämrat vår bytesbalans. Det är helt klart att devalveringen också har varit något av bensin på inflationsbrasan. Förbättringen i handelssiffrorna för de två senaste månaderna under fjolåret har inte följts i fråga om handelsutbytet under januari månad, vilket också sades ifrån under gårdagen. Hur det blir i fortsättningen vet ingen, men genom de stadigt ökade varslen och de ständigt nya bulletinerna om sviktningen inom den svenska företagsvärlden och industrin har man anledning att befara att någon nämnvärd förändring i vår sneda bytesbalans sannerligen inte ligger bakom hörnet. Herr Bohman har ju själv inte vågat sig på att dra andra slutsatser än att underskottet på ca 16 miljarder fortsätter även under 1978. Vad skall herr Bohman göra då? Tror han på välsignelsen med de genomförda devalveringarna — de har ju prisats högljutt under gårdagens debatt — så bör han ju i ett oförändrat läge i avseende på vår bytesbalans bli tvingad att skynda fram och bjuda medicinen en gång till. Nu har herr Bohman förklarat att det ämnar han inte göra, och han kommer livligt att stödjas av mig på den punkten. De emfatiska förklaringarna om att han devalverat för sista gången är väl ett försök att tysta det sjuka samvetet. Men det finns anledning att efterlysa vad det då är han tänker komma med för ny ordination. Att bara sitta med armarna i kors och bevittna hur vi år efter år lever på utlandets tillgångar är naturligtvis en omöjlig situation. En förklaring på den punkten är i hög grad önskvärd. Kan den inte ges i dag - och det går självfallet inte, då jag lade mig i debatten i ctt så sent skede — finns det möjlighet att fundera över detta under de närmaste månaderna, och vi kan sedan återkomma till det i en debatt i slutet av årets riksmöte. Jag skulle också, herr talman, innan jag avslutar mitt anförande, vilja ställa följande fråga: Vad är nu regeringens program för framtiden? Vad skall man göra för att få fart på sysselsättningen? Vi kan ju inte år efter år hålla 100 000 svenska arbetare, män och kvinnor, i kontinuerlig utbildning vid sidan av de 110 000 arbetslösa vi har i dag. Jag erinrar mig valrörelsen 1973, när den dåvarande oppositionen i ett sysselsättningsläge, som inte på långa vägar var så besvärande som i dag, for omkring och ideligen frågade: Vad tänker den socialdemokratiska regeringen göra för att sätta fart på sysselsättningen? Den frågan är oändligt mycket mera befogad 1 dag, nu ställd till den borgerliga regeringen. Flera talare har pekat på situationen i Norrbotten. Jag skulle vilja ställa Finansdebatt Finansdebatt frågan vilken projektering och planering som pågår för att någonting skall hända i den sjättedel av den svenska nationen, som nu dras med en så förödande arbetslöshet. Efter alla de förslag om utredningar, delegationer, speciella delegationer, analysgrupper och utredningsmän för olika spörsmål som framlagts har man anledning att ställa frågan om folk har satts på praktiska arbetsuppgifter. Jag skulle vilja ställa frågan — jag behövde inte göra det, eftersom jag vet svaret — om ni har gett Vattenfall i uppdrag att projektera Kalixälvens utbyggnad, något som skulle ge arbete åt 1000 man under 15 år framöver. Det är en projekteringstid på ett-två år innan man är färdig att sätta spaden i marken. Jag är övertygad om att man inte har gjort det — ja, jag vet att man inte har gjort det. Svaret är sålunda nej. Har ni lämnat ut projektarbete på det apatitverk i Kiruna, som vi från oppositionens sida har krävt i över ett år och som det nu har antytts från regeringens sida att man är beredd att överväga? Jag föreställer mig att något projektarbete inte har lagts ut. Har ni satt i gång med arbetet att förstärka malmbanan, något som är absolut nödvändigt om man är inställd på att vi i framtiden skall bryta malm i vårt land? Jag är ganska övertygad om att det har man inte gjort. Svaret är även där nej. Har ni gjort några förberedelsearbeten för brytning på nya nivåer? Möjligen, men jag är inte övertygad om det. Här har tidigare talats om projektet i Kalix. Det var AIf Lövenborg som erinrade om att industriministerns statssekreterare för ett år sedan var där uppe och lovade att denna utbyggnad i Kalix skulle komma till stånd. Samma dag höll jag ett par föredrag i Kalix, och jag vill verifiera sanningsenligheten i Alf Lövenborgs uttalande. Det har tagit ett år att fundera över detta. I dag får vi besked av industriministern att ”nu funderar vi i kanslihuset över detta”, och därför kan man inte ge något besked till Olof Palme när han ställer frågan. Skall det gå i den takten, hinner kon dö många gånger om. medan gräset växer. Kan ni komma fram till beslutförhet i frågorna? Det är det som är det avgörande. Varför kan jag inte också ställa frågan: Kan ni komma fram till beslutförhet i fråga om kärnkraften och därmed också skapa förtröstan hos verkstadsarbetare, tekniker och tjänstemän i Landskrona, Finspång och Västerås? Skall vi ha tio aggregat, varav fyra icke skall leverera ström, eller hur skall det bli? Vi importerar olja för 16 miljarder varje år. En stor del går till uppvärmning av våra hus. Vilket ändamål blir praktiskt uppfyllt via eluppvärmning, om vi väljer den vägen?

Jag ställer frågan: Har svenska folket gett den sittande regeringen fullmakt att slösa bort miljardbelopp för statsministerns ansiktsräddning? Naturligtvis inte. Det ären rättighet som man tar sig i regeringen för att få nöjet att kalla sig regering. Här delar regeringens tre partier ansvaret. Statsministern och hans parti vet vi var vi har i denna fråga. Statsministern är blockerad förståndsmässigt och kommer väl att vara det även i fortsättningen. Han är beredd att gå vägen tillbaka mot en fattigare tillvaro. Så icke moderaterna och folkpartiet, men de finner sig i slöseriet med allmänna medel. De finner sig i en energipolitik som man förståndsmässigt tar avstånd från — det är det moraliskt mest upprörande i hela den svenska energidebatten. Naturligtvis kommer kräftgången för landets ekonomi att fortsätta under denna regerings ledning. För att, herr talman, ta mig friheten att något fritt travestera ett uttalande av en av krigsårens stora statsmän, skulle jag vara beredd att säga: Sällan har så många haft så få att ställa till ansvar för ekonomisk tillbakagång, standardsänkning och förstorade orättvisor i det dagliga livet. Vi får gå långt tillbaka för att hitta en regering som gör rätt för ett slikt eftermäle. Herr talman! Efter att ha avlyssnat gårdagens debatt hade jag behov av att anföra detta för att i någon mån korrigera vad jag anser vara felaktiga och ofullständiga slutsatser och inlägg i den av regeringens representanter förda debatten.

Herr talman! Såvitt jag förstår innebär finansutskottets betänkande klart hårdare krav på återhållsamhet när det gäller den offentliga sektorn än vad som framgår av finansplanen. Där talades det om att det finns en prutmån på kommunernas och landstingens planer, om man begränsar utbyggnaden till de områden som är prioriterade: äldrevård och barnomsorg. Men det är fortfarande tal om en fortsatt utbyggnad. Enligt finansutskottet kräver ekonomin emellertid en markant dämpad kommunal expansion under de närmaste åren. Något utrymme för ökad statlig bidragsgivning finns inte i den statliga budgeten, och några kommunala utdebiteringshöjningar är inte heller acceptabla. Menar utskottet då att kommuner och landsting skall klara sig helt utan inkomstförstärkningar under ett antal år framåt? Då tycker jag att utskottet också borde ha klargjort konsekvenserna. Kommunernas och landstingens ekonomi har nyligen analyserats av den kommunalekonomiska utredningen, KEU 76. Utredningen konstaterar att den automatiska höjningen av skatteunderlaget bara medger en volymutveckling på knappt 1/2 25 per år. En framtid utan nya inkomster i någon form innebär med andra ord i stort sett tvärstopp för den kommunala utvecklingen. Hur skall vi under sådana omständigheter klara exempelvis vårduppgifterna? Det har utskottet helt gått förbi. Utskottet har, som jag ser saken, gjort det alldeles för lätt för sig. Kommuner och landsting får alltmer omfattande samhällsuppgifter efter hand som samhället omdanas. I och med att kvinnor i allt större utsträckning arbetar utom hemmet får samhället ett större ansvar för omvårdnaden av bl.a. barnen och de gamla. Detta är en utveckling som kan väntas fortgå. Finansdebatt Finansdebatt För landstingens del har utvecklingen fört med sig ett ökat tryck på hela vårdapparaten, ett tryck som hela tiden förstärkts som följd av befolkningsutvecklingen. Det är de äldsta åldersgrupperna som snabbt ökar i vårt samhälle. De som är 70 år och äldre blir 150 000 fler fram till 1985, och det blir 60 000 fler som då är mer än 80 år. Det är de allra äldsta som i största utsträckning tar sjukvårdens resurser i anspråk. Man räknar med att cn 70 åring ligger på sjukhus i genomsnitt tio dagar per år, men för en 80-åring är den siffran dubbelt så hög. Enbart för att bibehålla dagens standard måste sjukvården byggas ut i takt med att de äldres antal ökar. Av bl.a. ekonomiska skäl har landstingen hittills inte kunnat täcka behoven. Vi har i dag besvärande köer. Kommunalekonomiska utredningen var medveten om dessa problem. Den räknade med en volymökning på nära 2 "a per år, om landstingen skall täcka in befolkningsförändringarna och klara en långvårdsutbyggnad på 2 000 platser per år med dagens standard. En sådan utveckling betraktade kommunalekonomiska utredningen som en miniminivå för landstingens utveckling. Landstingen själva baserar sina flerårsplaner på en volymutveckling på drygt 4 ?o per år. Det innebär ungefär samma takt som hittills under 1970 talet. Mer än hälften avser en förbättring och utbyggnad av långtidssjukvården samt en fortsatt satsning på öppen vård och hemsjukvård i decentraliserade former. En sådan satsning är en förutsättning för att de äldre skall få bo kvar i sin invanda miljö så länge som möjligt, och den är också en förutsättning för att platserna inom akutvård och psykiatri skall kunna hållas nere. Men cn prioritering av hemsjukvård och långtidssjukvård innebär inte att behoven inom övrig vård ligger stilla. Vad händer då på dessa områden om utskottets ”markanta dämpning av expansionen” genomdrivs? Ja, om de prioriterade områdena skall få sitt, måste andra områden vänta. Det innebär i sin tur att vi måste nagga en del på de målsättningar som vi centralt varit ense om. Vi måste hela tiden komma ihåg att sjukvårdens utbyggnad skett under stor politisk enighet. Riksdagen har även angivit målen för folktandvårdens utbyggnad. När det gäller omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda har vi riksdagens lagstiftning att hålla oss tll. Uppräkningen kan göras mycket längre. Det går utskottet helt förbi. Den kommunala sektorn har också stor betydelse för sysselsättningen. Under 1970-talet har kommuner och landsting svarat för hela nettotillväxten av antalet sysselsatta. För 1978 räknar den preliminära nationalbudgeten med att industrisysselsättningen kommer att minska med 30 000-40 000 personer. Därtill kommer effekten av jordbrukets fortgående rationalisering och en sannolik minskning av sysselsättningen inom handeln. Arbetslösheten ”på total nivå” beräknas dock knappast öka under 1978. Och det är en följd av den sysselsättningsökning som sker inom kommunal sektor. Inte heller konsckvenserna i detta avseende har utskottet berört. Det är också ofta unga människor som anställs inom kommuner och landsting, vilket idag inte är minst angeläget. Landstingen anställde förra året 16 000 ungdomar under 25 år. Det motsvarar 14 ”5 av det årliga ungdomstillskottet. En halvering av utbyggnadstakten i kommuner och landsting skulle få besvärliga konsekvenser för sysselsättningen. Det skulle bl.a. innebära att landstingen kunde anställa 6 000-8 000 färre ungdomar. Jag hoppas att det råder politisk enighet om att de människor som byggt upp vårt samhälle och dess välstånd också skall få del av det välståndet när de blir gamla och går ut ur produktionen. Från landstingens sida är vi beredda att ta ansvaret för att de äldre får en god omvårdnad. Det är givet att vi också måste ta vårt ansvar när det gäller samhällsekonomin. Landstingsförbundets styrelse är klart medveten om de ekonomiska bekymren. I en rekommendation har den uppmanat sina medlemmar att utforma ett planalternativ med en lägre ökningstakt än i den senaste flerårsbudgeten, ett alternativ som i snitt innebär en ökning med 3,5 fasta procent per år. Planarbetet pågår just nu ute i landstingen. De överläggningar som pågår mellan staten och kommunförbunden bör kunna klargöra förutsättningarna för kommunernas utbyggnad. Jag är övertygad om att när de överläggningarna är slutförda, är parterna överens om att 1979 blir ett mycket svårt år för kommuner och landsting. Inte ens med en dämpad utvecklingstakt kan verksamheten klaras utan inkomstförstärkningar. Det borde vara lätt för parterna att enas om att kommuner och landsting står inför stora belastningar de närmaste åren. På landstingssidan är vi i alla fall klart medvetna om problemen. Ifall regering och riksdag är Jika medvetna borde en konstruktiv diskussion kunna föras till ett rimligt slut för alla inblandade. Visst måste vi se till att vi är effektiva i vårt samhällsarbete och att vi prioriterar bland alla önskemål som reses. När vi skall hushålla med samhällets resurser måste vi prioritera rätt. En prioritering som går ut över de svagaste grupperna i samhället, över de långtidssjuka, de psykiskt utvecklingsstörda eller andra svaga grupper, kommer i alla fall inte jag att ställa upp på.

Herr talman! Jag hade ursprungligen inte tänkt att göra något inlägg i denna debatt, men ett antal inlägg i går från socialdemokratiskt håll gör att jag nu tar till orda. I de aktuella inläggen utmålades de senaste förändringarna av beskattningsreglerna för vissa småföretagare såsom oskäliga och stora förmåner åt dessa egenföretagare. Men sanningen är den ati småföretagarna under många år varit utsatta för en mycket orättvis sambeskattning av de inkomster som två eller flera familjemedlemmar arbetat ihop under inkomståret. Om en fru eller ett barn skaffar sig inkomster genom arbete utanför hemmet, så har ingen — sedan sambeskattningen slopats — kommit på tanken all dessa inkomster skulle läggas på toppen av makens resp. faderns inkomster med de hårda skattekonsekvenser som detta medför. Men när en jordbrukares eller butiksinnehavares hustru hjälpt maken i hans verksamhet Finansdebatt Finansdebatt och inkomsten därigenom förbättrats — ja, då fick mannen skatta för hela inkomsten. Detta innebar dels att man fick betala mycket hög skatt på den höjda inkomsten, dels att hustrun inte fick något socialt skydd hur mycket hon än arbetade i företaget utan klassades såsom hemmafru utan eget förvärvsarbete. När nu — efter år av påtryckningar på den gamla socialdemokratiska regeringen, inte minst från centerns sida — denna orättvisa avskaffats betecknar socialdemokratiska företrädare i denna kammare detta såsom en oskälig favör åt småföretagarna. Nog för att vi är vana vid socialdemokraternas småföretagarfientlighet, men detta är dock rekordet — detta att beteckna borttagandet av en uppenbart orättvis sambeskattning såsom en oskälig favör. De socialdemokratiska talarna beskyller också dessa småföretagare för att genomgående vid deklarationstillfället agera samvetslöst. De skulle utan att ta hänsyn till verkliga förhållanden i alla lägen söka missbruka reglerna för att den vägen få så låg skatt som möjligt. Jag bestrider bestämt att småföretagarna som pgrupp skulle vara mer benägna än andra att skattefuska. Vilka belägg har socialdemokraterna för sina beskyllningar? Jag har under mina år i taxeringsnämnd och länsskatterätt inte funnit några belägg för detta. Falskdeklarationer förekommer dess värre ialla samhällsgrupper. Det kanske finns vissa tecken som tyder på att en del har utnyttjat de s.k. 5 000-kronorsbolagen i större omfattning än andra grupper för kriminella transaktioner. Men det är ju inte den gruppen som fått några lättnader genom den slopade sambeskattningen av egenföretagarna. Jag har också under många år hjälpt en hel del jordbrukare och andra småföretagare med deras deklarationer. Jag vill verkligen vitsorda den noggrannhet med vilken dessa har sökt beräkna arbetsinsatsen från hustru och eventuella barn. Jag har aldrig stött på någon, som arbetar heltid i sin rörelse, som låtit sin hustru redovisa mer än 700-800 timmar för året. Med hänsyn till arbetsmarknadsviärdet av detta arbete har hustruns inkomst inte i något fall överstigit en tredjedel av totala inkomsten. Men om maken skulle ha varit sjuk några månader eller av något skäl ha skaffat sig extra inkomster utanför den egna rörelsen — ja, då kan det naturligtvis tänkas av det finns fall där hustruns inkomst i förvärv skältan blir större än mannens. Men då beror ju detta på att hon faktiskt lagt ner fler arbetstimmar i rörelsen än maken/arbetsledaren. Och då kan det väl inte rimligen betraktas såsom någon orättvisa att hon får deklarera för den del av inkomsten som hon faktiskt arbetat in. Eller är det ett utslag av socialdemokratisk jämlikhetsfilosofi att mannen alltid skall skatta för två tredjedelar av inkomsten i rörelsen, oavsett vilken arbetsinsats han resp. hustrun i verkligheten gjort? F. ö. lär det väl efter de taxeringar som gjorts snart finnas statistik tillgänglig som visar hur man utnyttjat den här möjligheten. Till sist några ord om många småföretagares situation såsom jag upplevt den i samband med att jag hjälpt dem med deklarationer. Det är speciellt jordbrukare jag tänker på. Visst har deras ekonomiska situation glädjande nog förbättrats något under senare år. Många har en hygglig inkomst, men man får då inte glömma att den vanligen grundas på en arbetsinsats som är betydligt större än för en heltidsanställd löntagare. Jag erinrar mig en bitter kommentar från en medelålders jordbrukare med fyra barn. Han sade: Jag trivs för det mesta bra med mitt jobb. Inkomsten är nu rimlig, men bundenheten med djuren är ett gissel — speciellt på fredagskvällar när jag måste driva korna över en allmän väg för mjölkning och möts av ilskna kommentarer från dem som inför en ledig weekend tvingas vänta ett par minuter. Att bli kallad bonnjävel, bondkäring celler något liknande känns bittert, när man tänker på att man själv minsann inte har någon ledig weekend att se fram emot.

Herr talman! Vi har inte kunnat biträda den motion som Alf Wennerfors väckt. Det är ganska självklart att vi inte kunnat göra det, för det förhållandet att en utredning framlagt förslag om en förändring av kronofogdemyndigheternas organisation innebär ju inte att utredningens förslag kommer att bli helt genomfört. Den proposition som skall framläggas, vars innehåll vi ännu inte riktigt känner till, behöver inte alls anstuta sig till förslaget om minskning från 81 och 65 distrikt. Det kan bli någonting mitt emellan, och det kan också bli en relativt oförändrad organisation. Vi har ansett det som alldeles självklart att man gör en ekonomisk bedömning i samband med propositionsarbetet, men att det däremot inte är möjligt att göra den mer exakta bedömningen förrän riksdagen fattat sitt beslut med anledning av propositionen. Det är ju först vid genomförandet av organisationsförändringen som de exakta kostnaderna för staten kommer fram. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan.

Det ger utslag i olycksstatistiken när arbete utförs under dygnets alla tummar. Det gäller här ett arbete vid hamnliggande under stress och jäkt med lastning, lossning, surrning eller förtöjning. Det utförs till sjöss i alla väder, i rigg, på däck, i lastrum eller i maskin på ett i sjön stampande och krängande fartyg. Det gäller fartyg lastade med fast, rullande eller flytande gods som kan vara lättantändligt eller i explosiv gasform. Därför har inom detta område kanske mer än annorstädes förelegat behov av åtgärder för att skärpa säkerhetskraven, behov av skärpta möjligheter till efterlevnad och behov av ökat inflytande på arbetsmiljön för arbetstagarna. Närarbetarskyddslagstiftningen ändrades 1973 omfattade inte ändringarna skeppstjänsten. Men mot bakgrund av bl.a. socialdemokratiska motioner i ärendet och framställningar från de ombordanställda tillsatte den dåvarande regeringen en utredning som fick i uppgift att se över de frågor som angår de ombordanställdas arbets och miljöförhållanden. Utredningen var klar med ett delbetänkande 1975. Det är detta som ligger till grund för det regeringsförslag som behandlas i det betänkande som trafikutskottet nu avgivit. Doet är naturligtvis inte möjligt att få hel samstämmighet på arbetsmiljöområdet mellan förhållandena till sjöss och landförhållandena, inte heller mellan motsvarande bestämmelser. Det rör sig ju här om arbetsplatser på fjärran oceaner och i hamnar långt borta från Sverige och svensk myndighet i vanlig bemärkelse. Här gäller det arbetsplatser på fartyg på resa i storcirkelstrackern Good Hope-port Adelaide eller när det lastas olja i Persiska viken eller bilar och containers i Port Alisabeth. Det förslag till lagändringar som nu framläggs gäller huvudsakligen skyddsarbetet ombord på fartygen. Ett viktigt inslag i dessa förslag och tillägg till lagstiftningen om säkerheten på fartyg gäller skyddsombuden och deras ställning samt rätten att avbryta arbete, s.k. stoppningsrätt, och handläggningen av sådana ärenden. Rätten för skyddsombud att avbryta ett farligt arbete är enligt arbetsmiljölagen i sista hand avhängig yrkesinspektionens avgörande. Inspektionens beslut skall följa gällande lagstiftning och handläggningen i fråga där skyddsombud använt sig av rätten att avbryta ett, som denne bedömer det, farligt arbete, sker alltså enligt myndighetsansvar. Så kommer också enligt propositionens förslag att ske i sådana frågor som uppkommer ombord på ett fartyg, dvs. tillsynsmyndigheten sjöfartsverket tar slutlig ställning i frågan. Detta gäller dock endast ”fartyg som är förtöjt eller ligger till ankars i svensk hamn”. Befinner sig fartyg på resa, eller ligger det förtöjt eller till ankars utanför Sverige, skall befälhavaren ta slutgiltigt beslut. Han inträder i stället för yrkesinspektion/sjöfartsverk och blir därigenom myndigheten. Befälhavaren ges härmed enligt propositionen en dubbelroll. I inledningsskedet, innan skyddsombudet beslutat att avbryta arbetet, är befälhavaren den till vilken skyddsombudet skall vända sig för att få rättelse. Denna hänvändelse skall ske till befälhavaren i hans ställning som redarens företrädare ombord. Även om befälhavaren, innan han upphäver beslut av skyddsombud att avbryta arbete som innebär omedelbar och allvarlig fara för ombordvarandes liv eller hälsa, är skyldig att höra skyddskommitté, är det så att befälhavaren samtidigt skall dels tillvarata redarens intressen, dels handlägga ärendet enligt det självständiga säkerhets och myndighetsansvar som åvilar honom enligt lag. Från socialdemokratiskt håll menar vi att befälhavarens ställning, då han har att avgöra fråga om upphävande eller ej av skyddsombuds beslut, skulle vara betydligt friare och starkare om hänvändelsen i första instans skedde till den för avdelningen ansvarige arbetsledaren. Sådan hänvändelse av skyddsombud skall alltså enligt vår mening riktas till maskinchefen då det gäller dennes ansvarsområde och till den främste av styrmännen då det gäller övriga i fartyget. I passagerarfartyg, där intendenturavdelningen ombord ofta har en ganska fristående ställning i förhållande till fartygets drift, skall enligt vår mening framställningen först ske till intendenten såsom den för denna avdelning inför rederiet ansvarige. I övriga fartyg kan med fördel frågor av detta slag, som berör intendenturpersonalen och deras arbetsmiljö, uppdras åt den främste av styrmännen att vara den till vilken hänvändelse skall ske. Denna uppfattning delar vi med Svenska sjöfolksförbundet, och enligt de kontakter jag haft med Maskinbefälsförbundet och Fartygsbefälsföreningen anser man att det vore en styrka om förfaringssättet blir på detta sätt som vi har föreslagit i stället för det som föreslås i propositionen. Maskinchefen har av en enig utredning ansetts vara redarens företrädare ombord, och som sådan skall han icke delta i val av skyddsombud. Departementschefen har också denna uppfattning. Maskinchefen har alltså, dels som redarens företrädare, dels såsom den för maskincriets drift ansvarige enligt säkerhetslagen, redan en särställning som gör honom lämpad att vara den till vilken skyddsombudet skall hänvända sig i så allvarliga frågor det här gäller. Maskinchefen svarar exempelvis för förandet av fartygets maskindagbok. Den främste av styrmännen har också en särställning ombord enligt Bättre fartvgsmiljö Bättre fartygsmiljö sjölagens bestämmelser. Om skeppsdagbok inte förs av befälhavaren, skall den föras av den främste av styrmännen. Enligt 63 § sjölagen skall den främste av styrmännen träffa de avgöranden som inte tål uppskov vid befälhavarens förfall. Den främste av styrmännen kan alltså också sägas ha sådan ställning, som gör honom lämplig att vara den till vilken skyddsombud skall hänvända sig med begäran om rättelse i fråga om arbete som skyddsombudet anser innebära omedelbar och allvarlig fara för ombordvarandes liv celler hälsa. Enligt propositionens förslag till ändring i lag om säkerhet på fartyg — jag avser nu 3 kap. 9 § — är det visserligen enbart befälhavare, maskinchef och sådan ledamot av skyddskommittén som utsetts av arbetsgivaren som anses stå i en sådan särställning ombord att de ej har rätt att delta i val av skyddsombud. Men departementschefen anför i propositionen: ”Enligt min mening framstår det däremot som naturligt att visst högre befäl inte bör komma i fråga som skyddsombud. I den mån det förekommer måste det betecknas som olämpligt.” En arbetsledare med självständigt ansvar för sin avdelning, såsom den främste av styrmännen eller intendenten på ett passagerarfartyg, kan således aldrig komma i den ställningen att han som skyddsombud och ansvarig arbetstedare har dubbla lojaliteter. Förslaget om ett sådant tvåinstansförfarande i skyddsarbetet ombord på fartyg, som vi här har framfört, överensstämmer mera med vad som gäller för arbetslivet i övrigt och ger ett större utrymme för det självständiga säkerhoetsansvar som i övrigt åvilar befälhavaren. "Innebär visst arbete omedelbar och allvarlig fara för ombordvarandes liv eller hälsa och kan rättelse genast uppnås genom hänvändelse till, om fråga gäller maskinavdelningen, maskinchefen eller i övrigt till den främste av styrmännen, kan skyddsombud bestämma att arbetet skall avbrytas. I passagerarfartyg där intendent självständigt ansvarar för arbete som utföres inom denna avdelning, skall dock hänvändelse av skyddsombud i sådan fråga ske till intendenten.” Vi skiljer oss på den punkten från det förslag som departemenischefen framfört i propositionen. Enligt vår uppfattning ger vårt förslag större samstämmighet med den arbetsmiljölag som riksdagen tidigare tagit beslut om. Det ger också både ombordanställda och skyddsombud starkare ställning, och det kommer också att vara en styrka för befälhavare som tjänstgör som både redarens ombud och som myndighet —- de kommer att ha en starkare ställning när de skall fatta beslut. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservanternas förslag.

Herr talman!

Den enigheten är naturligtvis mycket tillfredsställande, eftersom det är ganska besvärligt att överföra de arbetsmiljöbestämmelser som gäller på landbacken till fartyg, som erbjuder många andra villkor än dem vi är vana vid från arbetet på land.

Det problemet har ingalunda varit oprövat.

Det är först under remissomgången som Svenska sjöfolksförbundet tydligen har funnit anledning att diskutera huruvida man inte i stället skulle ha ewt två-instans-förfarande. Herr Rosqvist har ju så ingående redogjort för detta att jag inte närmare behöver gå in på vad det skulle innebära. Jag skall bara ta upp motiveringen för att utskottsmajoriteten på denna punkt har ansett sig böra biträda propositionen. Departementschefen har utförligt redovisat de skäl han funnit för att låta bestämmelserna få den utformning som en enhällig utredning ursprungligen ställde sig bakom. Om skyddsombudet alltså ger order om att arbetet måste avbrytas, därför att han finner att det skulle kunna föreligga risk för att besättningsmän ombord kommer till skada, kan befälhavaren besluta att arbetet trots detta skall utföras. Men om det finns en skyddskommitté, det gäller således fartyg med minst 15 ombordanställda, skall befälhavaren först höra skyddskommittén — förutsatt att det inte är speciellt tvingande skäl, t.ex. att oväder eller något annat gör att man helt enkelt inte kan vänta med att ta ställning till om ett visst arbete skall utföras eller ej. Fartygsbefälhavaren har ju att ta hänsyn till inte bara de anställdas säkerhet utan exempelvis också till passagerares och andras säkerhet. Naturligtvis har han också ansvaret för både fartyget och dess last. Han har alltså ett större ansvarsområde att ta hänsyn till än skyddsombudet, som i princip endast har att sc till att de anställda ombord inte råkar illa ut. För vår del anser vi att allt talar för att ett 1två-instans-förhållande snarast skulle kunna minska tryggheten ombord, och det är ju ändå den som man i första hand måste försöka att säkerställa. Det skulle kunna uppstå tvivel om vem som i ett akut läge skall fatta beslutet om huruvida huvudskyddsombudets beslut skall stå fast eller ej. I sista hand skulle det i alla fall bli fartygsbefälhavaren som har att fatta beslut. Vi skall observera att han är den ende som under straffansvar tar på sig ansvaret för utförandet av ett arbete som skyddsombudet vill stoppa, och vi kan inte tänka oss att befälhavaren skulle låta utföra arbetet utan att ta de kontakter som tiden tillåter. Det kan gälla kontakter med maskinchefen eller andra som besitter sådana speciella kunskaper som kan vara av värde vid bedömningen. Bättre fartvgsmiljö Bättre fartygsmiljö Vi menar alltså att fartygsbefälhavaren, oavsett om man tillämpar ett tvåinstans-förfarande eller ej, i största möjliga utsträckning kommer att inhämta uppgifter från maskinchefen ciler andra som har specicHa kunskaper.

Herr talman! Ja, herr Torwald, någon verklig mening och effekt med rätten att, ilikhet med vad som gäller på arbetsplatser på land, stoppa arbetet anser vi liksom berörda arbetstagare inte föreligger i regeringens nu framlagda förslag. Gör en jämförelse med en industri på landbacken! Då skulle förhållandet bli följande: Skyddsombudet anser att arbetet föranleder stor fara för den som skall utföra detsamma, och han vill stoppa arbetet. Han skulle då få vända sig direkt till den verkställande direktör som beordrat arbetet. Denne vore då också yrkesinspektion eller dess ombud, som har befogenhet att upphäva det stopp för ett farligt arbete som skyddsombudet ansett vara nödvändigt. Vad får i ett sådant feodalt system rätten att stoppa arbetet för värde? Befälhavaren på ett fartyg kan jämföras med en verkställande direktör på en arbetsplats på land. Eftersom arbetsplatsen, ett fartyg, befinner sig långt borta från Sverige har man måst ge honom också ett myndighetsansvar. Det är ostridigt en dubbelfunktion, och den har ingen motsvarighet på landsidan. Så långt kan vi väl vara överens. Men dubbelfunktionen förstärks ytterligare på ett onödigt sätt, seu från arbetstagarnas synpunkt, genom att arbetsmiljölagens mellaninstanser i övrigt — enligt denna skall skyddsombudet först vända sig till arbetsledaren för att få rättelse — inte har någon motsvarighet i regeringens förslag som gäller sjöfolket. Härigenom förstärker regeringsförslaget i väsentliga avsnitt arbetsgivarintresset framför arbetstagarintresset. Herr Torwald betecknar det som vi velat peka på i vårt ändringsförslag, i vår reservation och tidigare i vår motion, som en bagatell. Herr Torwald! Detta är ingen bagatell utan en mycket viktig fråga. Befälhavaren skall enligt herr Torwalds förslag, om det nu är meningen att arbetet skall avbrytas, först säga ja och sedan säga nej. Han får alltså en mycket egendomlig funktion. Det är ungefär som om jag skulle begära att herr Torwald, som i utskottet sagt nej till vårt förslag, nu skulle ändra sig och tillstyrka det. Herr Torwald kunde kanske demonstrera hur detta skall gå till genom att i den kommande voteringen förfara på det sättet.
Herr talman! Det är väl onödigt att för herr Rosqvist, som är van att arbeta på sjön, understryka att det föreligger en fundamental skillnad, nämligen att arbetsplatsen ombord hela tiden rör sig. Under den tid som åtgår medan man fattar ett beslut kan den rörelsen möjligen medföra att inte bara den aktuelle besättningsmannen utan också hela fartyget och dess besättning kommer ien hotande situation. Den faran föreligger normalt inte på en arbetsplats på land, utan där är det enda problemet huruvida den aktuelle arbetstagaren skall utföra arbetet eller inte. Någon annan blir i regel inte påverkad av om man kommer till ett snabbt beslut. Men om man befinner sig i ett kritiskt läge på sjön, och det gäller en arbetsuppgift som ovedersägligen är riskfylld men samtidigt kanske nödvändig att utföra för att inte fartyget skall gå på grund eller något annat allvarligt skall inträffa, är det givet att både tidsmomentet och effekterna för de övriga besättningsmännen liksom för eventuella passagerare och för fartyget måste vägas in. Det finns bara en ombord som har det samlade ansvaret för detta, och det är fartygschefen. Jag vill än en gång understryka att det faktiskt ursprungligen var så, att utredningen i dess helhet var enig om denna bedömning. Jag utgår från att utredningen när den enhälligt kom fram till detta gjorde det efter moget övervägande. Att en grupp sedan av någon anledning funnit att den i efterhand vill driva en annan linje tycker jag inte verkar övertygande. Vi menar att de avvägningar som måste ske och som gjorts av departementschefen var väl motiverade och ställer oss därför bakom departementschefens yrkande. Vi står alltså fast vid att tillstyrka utskottets hemställan och därmed propositionens förslag.
Herr talman! Herr Torwald gör gällande att det förslag som vi har arbetat fram, som bygger på idéer från Sjöfolksförbundet och som berör sjöfolket självt, skulle ställa dem det gäller i en svårare och farligare situation än om vi går på propositionens förslag. Det är egendomligt — herr Torwald underkänner helt och hållet de sjöfarandes egna möjligheter att bedöma sin säkerhet och ta vara på sina intressen. Han måste ha stor sak kunskap på det här området, när han kan gå emot en hel facklig organisation, som i ett remissyttrande har uttalat sin åsikt. Därtill har de främsta företrädarna för de andra två fackliga organisationerna instämt i det förslag, som jag här har föredragit, och sagt att de för sin del anser att det blir bättre än det förslag som finns i regeringspropositionen.
Herr talman! Jag påstår inte att jag vet bättre: jag säger att det här gäller en avvägning mellan olika intressen. Det är ostridigt att reservanternas förslag skulle medföra ökad tidsutdräkt i kritiska skeden. Eller menar man att regeln skall åsidosättas när det är kritiskt? Då är man tillbaka i samma situation som förut och har ingenting vunnit. Det märkliga är att det i varje fall inte i remissyttrandena finns någon skriftlig bekräftelse på att de övriga organisationerna har backat från den uppfattning de hade när utredningen gjordes. Jag konstaterar återigen att utredningen ursprungligen var enhällig. Tydligen har Svenska sjöfolksför Bättre fartygsmiljö Bättre fartygsmiljö den det ej vill röstar nej.